Herr talman! Leif Pettersson har frågat mig: Har statsrådet gjort det ställningstagandet att Trafikverket ska ha ansvar för att kontrollera att beställt arbete blir utfört? Har statsrådet gjort det ställningstagandet att särskilda varningsskyltar behövs för motorcyklister i dessa fall? Vad avser statsrådet att göra för att komma till rätta med situationen? Mitt svar är att Trafikverket har det fulla ansvaret för att upphandla, kontraktera och följa upp alla de arbeten som behövs för att av sina anslag få ut största möjliga nytta av infrastrukturen för medborgare och näringsliv. Trafikverket har även ett ansvar att såväl effektivisera sin egen verksamhet som stimulera till ökad effektivitet och innovationsgrad inom anläggningsbranschen. Ett inslag är ökad användning av funktionsentreprenader. Syftet med detta är att entreprenörens kunskaper och erfarenheter ska tillgodogöras för ökad effektivitet och bidra till att våra anslagna medel ska räcka till mer infrastruktur. Detta innebär inte att entreprenören får experimentera hur man vill. Krav på dokumenterade kontroller och verifiering av vilka funktionskrav som ska uppfyllas finns noga dokumenterat i kontraktshandlingarna. Trafikverket utför även stickprov för att kontrollera att detta sker. Den miniminivå av inspektioner som åligger entreprenören framgår av kontraktshandlingarna. Vid risk för till exempel så kallad blödande beläggning, som kan ge halka, eller vid tjällossning, som kan innebära större risker för hål i vägen, finns ett utökat inspektionskrav. Oavsett vilken brist som uppträder ska åtgärder vidtas för att undvika skaderisker för tredje part. Detta kan ske genom åtgärder eller skyltning, om åtgärd inte kan vidtas omgående. Beträffande lagning av väg är utgångspunkten att denna ska vara permanent. I vissa situationer där skadan innebär akut fara för trafiken ska åtgärd vidtas omgående. Under vissa delar av året, till exempel under tjällossning eller period med kraftig nederbörd, kan det vara mycket svårt att utföra en permanent lagning. I de fall det finns risk för att samma hål slår upp igen ska varnande skyltning ske som gäller för samtliga trafikanter.

Herr talman! Jag tackar för svaret men kan försäkra ministern att detta svar gör Sveriges motorcyklister varken gladare eller klokare. Uppriktigt sagt blir jag det inte heller. När ministern försöker gömma sig bakom Trafikverket och i princip säger att hon och därmed regeringen inte har så mycket ansvar för detta gör hon det lite lätt för sig. Naturligtvis finns det ett politiskt ansvar även i denna fråga. De krav som är rimliga att ställa i denna situation är att en från entreprenören oberoende kontroll verkligen utförs, rimligtvis av Trafikverket. Ett tydligare väghållaransvar borde också införas, där företaget som gjort fel får straffansvar, och inte som i dag enskilda personer. En fungerande rapportering inom Trafikverket som kan förebygga olyckor borde också införas. Allt detta kan regeringen göra genom att ställa krav på Trafikverket och, om det behövs, föreslå lagändringar. I 10 procent av de olycksfall som sker med motorcykel på torr sommarväg är orsaken bristande friktion. I 12 procent av dessa fall är det grus på vägen som är orsaken. Bristande kontroll av utfört arbete är i många fall orsaken till att detta kan ske. Varför har inte regeringen tydligt och klart gett Trafikverket i uppdrag att kontrollera att utfört underhåll verkligen håller måttet? Det kan gälla sopning av grus efter så kallad snabellagning eller kontroll av friktionen där ny asfalt lagts. Det är i allra högsta grad ett rimligt krav att friktionsmätning i alla fall ska ske när en olycka inträffat. Så sker inte i dag. När det gäller frågan om tillfällig skyltning som extra information till trafikanter och särskilt till motorcyklister tror jag att om man införde tillfällig skyltning riktad just till motorcyklister skulle flera av dessa olyckor helt undvikas. Det kan handla om utformning av skyltar och annat som speciellt riktar sig till motorcyklister. I det här sammanhanget måste man också nämna frågan om vajerräcken. I många länder är just denna typ av räcken förbjuden. Vi behöver bara gå till Norge för att hitta ett exempel. Jag tror att man måste sätta in forskningsresurser för att hitta säkrare räcken för just motorcyklister. Jag vet att sådant arbete pågår. Det innebär inte att jag eller vi socialdemokrater på något sätt motsätter oss mitträcken eller för den delen sidoräcken, men det måste gå att hitta utformningar som är bättre och säkrare också för motorcyklister. I min interpellation tar jag upp just detta med att motorcyklister ofta råkar ut för dessa olyckor. Nästan 8 000 olyckor med motorcykel inträffade under åren 2003-2010. Samma siffra för bilar var ungefär 9 600 olyckor. När vi vet att antalet bilar mångdubbelt överskrider antalet motorcyklar inser vi lätt det allvarliga i den här situationen. Uppdrag granskning visade på en situation som uppstod utanför Nyköping 2012. Då omkom en motorcykelförare. Jag undrar nu vad ministerns besked blir till hans familj och till alla andra som drabbats av liknande situationer. Kommer Trafikverket att få direktiv i regleringsbrev eller på annat sätt som sätter stopp för den bristande kontroll som i dag sker av utfört arbete?
Herr talman! Jag tycker att det är oerhört viktigt att alla som på något sätt färdas på våra vägar ska kunna känna en trygghet i att man kan göra det på ett säkert och bra sätt. Naturligtvis har staten ett ansvar för att se till att själva infrastrukturen som sådan är i så gott skick som möjligt. För detta har Trafikverket ett tydligt uppdrag när det gäller att säkerställa hur man designar vägar, hur man jobbar med vägar och hur man följer upp vägar för att följa inte minst nollvisionen. Därtill har vi som enskilda trafikanter ett stort ansvar för att vara med och bidra så att inga olyckor sker. Men ibland kan vi missa att vara duktiga trafikanter, och då är det viktigt att det finns annan hjälp som bistår oss att ändå hålla trafiksäkerheten så hög som möjligt.

Det har dock även gjort det säkrare för den som framfärdas på motorcykel. När det gäller vajerräcket är det klart att det är förenat med stor risk och stor fara att åka in i någonting och vara en oskyddad trafikant. Jag vet att det har varit mycket diskussion om de vajerräcken vi har. Men sett i perspektivet vilken nytta de hittills har gjort mot att man skulle byta ut alla pågår just nu tester med underglidningsskydd liksom en diskussion om man behöver ha räcken på alla ställen där man i dag sätter upp dem, till exempel vid kurvor och vid av och påfarter. En annan viktig diskussion, som Leif Pettersson tar upp, handlar om kunskap, förståelse och insikt. Ett exempel är när man jobbar med beläggning på vägar i syfte att dessa ska bli bättre för alla som åker på dem men där man har också jobbat med sidoområdena, eller kanske inte jobbat med sidoområdena. Det får konsekvenser utifrån en motorcyklists perspektiv. Antingen har skyltar, träd eller annat som man av någon outgrundlig anledning åker in i om man åker av vägen, för att det är så man mentalt kör om man skulle åka av, inte röjts undan eller också finns det grus som är preparerat på det sättet att man får upp sladdgrus när andra fordon kommer, därför att vägen är för smal i kurvan eller därför att dimensionen inte är rätt. Det är naturligtvis direkt förödande om det kommer en motorcyklist. Jag har själv varit ute och sett det på nära håll. Här tror jag att det handlar mycket om att Trafikverket ska ha mer kunskap och förståelse. Jag skulle nästan säga att det viktigaste är den dialog som i dag finns med till exempel organisationer som SMC tillsammans med Trafikverket. Den är fortsatt viktig. Här handlar det om att få in kunskapen och förståelsen. När det gäller mc-olyckorna, som Leif Pettersson var inne på, är rent generellt det stora problemet snarare när motorcyklisterna inte håller farten och inte har rätt behörighet eller ens rätt utrustning. Jag skulle inte vilja klassa dem som de typiska motorcyklisterna, men det är där vi ser en del av olycksstatistiken. Jag tycker att det ska vara självklart att vanliga resenärer som följer allt och gör allt som står i deras makt ska kunna känna trygghet när de åker fram på de vägar vi har och som Trafikverket har ansvar för.
Herr talman! Jag kan hålla med statsrådet om att var och en av oss som är trafikanter - oavsett om vi kör bil eller motorcykel - naturligtvis måste följa de regler som finns och allt sådant. Vi kan inte bortse från att det spelar roll för trafiksäkerheten. Det är naturligtvis det viktigaste av allt. Men vi kommer också till situationer som exempelvis den som inträffade utanför Nyköping 2012 då vägen uppenbarligen var nylagd och uppenbarligen inte höll den standard som en nylagd väg borde hålla. Man kan säga att asfalten i princip blev som en hal isväg. Trafikverket fick varningar via trafikanter som åkte på vägen. De varningar som kom in behandlades inte i Trafikverkets normala gång. De hade inte ens någon gång som gjorde det möjligt att ta hand om detta på ett rimligt sätt. Det som hände var att en bil åkte av vägen. Det blev väl inte annat än plåtskador. Men sedan kom en motorcyklist och körde omkull, for in i räcket och omkom. Det man måste se här är naturligtvis att det finns olika förutsättningar för olika trafikanter att kunna bemästra en situation. För motorcykeln är det i princip omöjligt att på förhand se denna situation på vägen. Det borde ha varit skyltat på ett bättre sätt. Trafikverket borde ha haft bättre ordning på sin meddelandefunktion så att åtgärder hade kunnat vitas. Så borde det ha varit, men nu var det inte på det viset, och då måste man från politisk sida säga att här måste vi vidta åtgärder. Vi hade ett frukostmöte i går morse i riksdagen där dessa frågor togs upp. De krav jag tycker är rimliga att ställa är att man har ett rimligt system för att ta hand om den information som kommer, men också att det företag som är ansvarigt för vägunderhållet kan ställas till svars. Det kan man inte i dag med svensk lagstiftning, utan det blir en enskild person - den som varit ansvarig arbetsledare på stället och så vidare - som man ska försöka ringa in. Det anser jag inte är tillräckligt bra, utan vi måste kunna säga att företaget som har utfört arbetet inte har gjort det på ett bra sätt. Trafikverket måste kunna kontrollera att jobbet är gjort. Det kan inte vara rimligt att företaget självt sköter kontrollen, som det är i dag, och Trafikverket möjligen gör någon stickprovskontroll. Då missar man antagligen de flesta av de här besvärliga frågorna. Om man ska kolla vartenda jobb som är utfört får man också göra det. Sedan kan jag också säga när det gäller lagning av vägar att jag kör på en del mindre trafikerade vägar, men lagningen sker inte på permanent sätt. Hålen uppstår år efter år på samma ställe.
Herr talman! Det är naturligtvis en utmaning att hitta ett jobb som utförs på ett så bra och hållbart sätt som möjligt så att det fungerar. På samma sätt finns det utmaningar när det gäller hur man ska kunna kontrollera olika saker. Trafikverket har ett mycket tydligt uppdrag när det gäller både att kunna vara mer effektiva och få ut mer infrastruktur för pengarna och att jobba mycket mer med innovation. I längden blir ingenting bra om det inte finns några incitament för de arbeten som utförs. Det blir varken bra för enskilda som drabbas eller för jobben som sådana. Entreprenören har heller inga grundläggande incitament för att dölja om det uppstår fel eller brister. Det handlar ju om förtroende och förutsättningar att få fler jobb. Om något fel har gjorts är det egentligen så att entreprenören tjänar mest på att upptäcka och själv åtgärda fel så snabbt som möjligt. Annars riskerar man att få göra om jobbet igen eller att faktiskt betala skadestånd för icke utfört arbete enligt kontraktet. Nu kanske Leif Pettersson tänker: Det låter ju jättebra, men det fungerar inte så i praktiken. Jag träffade av en händelse en av dem som jobbar med ansvar för beläggning på Trafikverket, i ett helt annat sammanhang, och han ansvarade för östregionen, från Östergötland och upp mot Uppsala. Jag har själv inte sett Uppdrag granskning , men han hade sett det, och han berättade lite grann och sade: En sak har vi lärt oss i alla fall, och det är att när det gäller rutinerna, alltså hur vi tar hand om kundkontakter och information som kommer in, har vi ett bättre sätt att omhänderta information. Det han säger tror jag är extra viktigt. Det kan uppstå situationer där man har gjort saker på en väg och som man upplever är bra och allting är i ordning, och så händer det något. Hur kan vi bli fler som hjälps åt att rapportera in när någonting har hänt? Det är inte alltid som man har kameror som längs med Essingeleden och andra stora vägar. Utvecklingen av ny teknik, nya smarta appar och funktioner, hänvisningar på webbsajter och så vidare går att använda, och då måste man veta att informationen tas om hand på ett bra sätt.

Min egen hemkommun till exempel, Södertälje kommun, har gjort en sådan applikation till mobiltelefonen. Med den kan man i stort sett fotografera hålet i vägen och rapportera in det, och så vet de den exakta positionen och hur det ser ut, och så kan de åtgärda felet. Det svåra är hur man ska kunna ha koll 24:7 och 365 dagar om året. Men det viktigaste är att man faktiskt reagerar när någon kommer med synpunkter om att något inte är som det ska.
Herr talman! Det är klokt av Södertälje kommun att införa sådana rutiner. Det borde fler göra. Men när vi säger att vi vill ha mer för pengarna riskerar vi att vi får entreprenörer som genar lite grann i kurvorna, för att vara lite rolig, och det skulle kunna innebära att man använder bitumen som inte håller måttet, vilket kan inträffa då och då. Det finns billiga varianter, och det finns sådana som är dyrare. Den mest trafikerade vägen i Norrbotten är den mellan Boden och Luleå, och där gjordes ett underhållsarbete som inte alls höll måttet. Det blev spår och allt möjligt på en gång, men det tog flera år innan man kom till rätta med det via överklaganden och annat. Under de åren var vägen naturligtvis inte bra. Det är långa ledtider på mycket av det här. Jag tror att det vore bra om man hade en bättre kontrollfunktion från Trafikverket och snabbare kunde följa upp de fel som uppstått, för alla entreprenörer försöker göra det bästa de kan, men ibland blir det fel. Man måste kunna få till en rättelse så fort som möjligt, just för trafiksäkerheten. För det är trafiksäkerheten som detta handlar om. Vi bygger ju inte vägar bara för nöjes skull, utan det är för att vi ska kunna ta oss fram, och de ska vara trafiksäkra. Jag tror att när det gäller upphandling är det så att det billigaste anbudet får upphandlingen, och man måste komma ihåg att det innebär ett incitament för entreprenören att pressa posterna.
Herr talman! När det gäller motorcyklister tror jag att det är viktigt att samtalet mellan en organisation som SMC som har mycket kunskap och erfarenheter och Trafikverket fortsätter. Det är helt klart att det finns mer att göra, och jag tycker att det är viktigt. När det gäller trafikanter generellt på våra vägar och när jag pratar om mer för pengarna handlar det inte om att vara dumsnål, för då lurar man sig i slutändan. Därför tror jag att det kommer att göra skillnad i det uppdrag som Trafikverket har fått där man jobbar mer med funktionsentreprenad där man tänker sig hela livscykelperspektivet. Det är inte bara att gå in och göra en snabb åtgärd, utan man får faktiskt ta på sig ett ansvar för en längre tid. Det innebär att har man slarvat eller gjort dåligt i början får man göra om och äta upp det senare, och det är inte att få mer för pengarna utan snarare precis tvärtom. Jag tycker också att det är viktigt att ta del av erfarenheterna när det gäller hur man kan ta vara på kundkontakter och information som kommer in när människor observerar saker, så att detta tas om hand på ett bättre sätt. Då är vi fler som gör det. Jag har förstått att man åtminstone på ostsidan har insett att det här är viktigt. Min förhoppning är naturligtvis att det ska vara säkert på vägen för alla som följer regler och kör på det sätt som förväntas av dem, och så ska designen och vägen vara så trygg och säker som möjligt. Och uppstår något fel ska naturligtvis informationen om det vara tydlig, men helst ska det åtgärdas.